Herr talman! Thomas Strand har frågat mig om jag är beredd att så snart som möjligt ändra regelverket så att det blir möjligt att erbjuda alla arbetssökande i åldersgruppen 16-24 år möjlighet att gå en studiemotiverande folkhögskolekurs. Thomas Strand ställde samma fråga för ett par veckor sedan, och mitt svar i dag är detsamma som då. Den studiemotiverande folkhögskolesatsningen är ett viktigt instrument i Arbetsförmedlingens arbete med att motivera arbetslösa utan slutförd gymnasieutbildning att gå tillbaka till studier. Satsningen har uppvisat goda resultat, vilket är mycket glädjande. Det är viktigt att Arbetsförmedlingens insatser är effektiva och att de leder till de resultat som eftersträvas. Insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt för att relevanta förändringar och förbättringar ska kunna göras. Detta gäller naturligtvis också folkhögskolesatsningen. De uppgifter om söktryck som nyligen har framkommit inkluderas självklart i denna analys. I nuläget kan jag dock inte säga om några ändringar i regelverket kommer att göras för att utöka antalet platser i folkhögskolesatsningen för åldersgruppen 16-24 år.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker dock inte att jag har fått ett tillfredsställande svar på min fråga den här gången heller. Min fråga är angelägen. Den handlar om alla de unga arbetslösa som vill gå en studiemotiverande folkhögskolekurs men som tyvärr hindras av ett stelbent regelverk. Regelverket borde ändras så att alla dessa unga arbetslösa så snart som möjligt kan få börja studera. Det är ingen komplicerad förändring. Det krävs ingen utredning. Det handlar enbart om politisk vilja. Jag kan tyvärr konstatera att arbetsmarknadsministern inte vill göra en sådan enkel förändring. Min fråga är: Varför? Jag tycker att icke-svaret är anmärkningsvärt när vi har så många som runt 25 procent unga arbetslösa. Då behöver vi en rad åtgärder för att rusta unga människor för olika jobb. Att ändra regelverket är enkelt och skulle snabbt ge 2 000 ungdomar möjlighet till studier. Vi vet att utbildning är nyckeln till jobb. Vi vet att det förutom en god grundskoleutbildning även krävs en gymnasieutbildning för att man ska klara sig bra på arbetsmarknaden. Vi vet också att unga utan en fullständig grund i gymnasieutbildningen har en mycket utsatt position på arbetsmarknaden. För många arbetslösa kan tröskeln till studier vara hög. Då behövs särskilda studiemotiverande insatser. En studiemotiverande folkhögskolekurs är en god inkörsport till vidare studier och arbete. Riksdagen har därför beslutat att öka antalet platser på dessa kurser från 4 000 till 8 000. Tyvärr har regeringen dock satt upp ett regelverk som är för fyrkantigt. I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen framgår att till deras två målgrupper, 16-24 år och 25 år och äldre, ska 4 000 platser fördelas till vardera målgruppen. Söktrycket visar nu att den yngre målgruppen överskred taket på 4 000 platser med drygt 2 000 platser. I målgruppen 25 år och äldre var däremot söktrycket bara hälften av de 4 000. Folkbildningsrådets styrelse har uppmärksammat det och skickat ett brev till arbetsmarknadsministern den 7 maj där de påpekar att uppdelningen av platser inte överensstämmer med behoven och ber därför ministern att ändra regelverket så att Arbetsförmedlingen kan hänvisa fler unga arbetslösa att gå en studiemotiverande folkhögskolekurs. De påpekar att de 8 000 platserna skulle kunna nyttjas oavsett ålder. Om regelverket vore flexibelt skulle ytterligare 2 000 platser snabbt kunna erbjudas den yngre målgruppen, alltså om man fick ta i anspråk de 2 000 lediga platserna inom målgruppen 25 år eller äldre. Mina frågor till arbetsmarknadsministern kvarstår: Varför vill arbetsmarknadsministern inte göra den ändringen? Vad är egentligen motivet när så många unga står i kö och vill studera? Varför sätter ministern käppar i hjulet för 2 000 unga arbetslösa som vill studera, som inte vill något annat?
Herr talman! Tack, Thomas Strand, för att du är positiv till regeringens satsning på folkhögskolekurserna som ska motivera ungdomar att gå tillbaka till arbete eller studier. Denna tremånadersutbildning kom till redan 2010 och syftar till att orientera, repetera och motivera ungdomar att gå tillbaka till arbete eller studier. Under 2012 deltog ungefär 4 300 ungdomar i satsningen. Det var ungdomar som hade haft det tufft i skolan och behövde mycket hjälp och stöd. Vi kan se att resultaten för den ganska svåra målgruppen varit bra. Drygt 22 procent har gått till studier och närmare 20 procent till arbete. Jag har bland annat besökt folkhögskolan på Skeppsholmen i Stockholm och är imponerad av deras arbete och pedagogik. Det är alltså en viktig satsning som regeringen kommer att fortsätta med. Vi har i regleringsbrev för 2013 avsatt drygt 84 miljoner till satsningar på ungdomar, till att motivera dem att gå tillbaka till skolan. Det är dessutom viktigt att ungdomarna vet att de har möjlighet att få det förstärkta studiestödet på 6 500 kronor i månaden som de, under vissa förutsättningar, får för att slutföra sin gymnasieutbildning. Folkbildningsrådet har mycket riktigt lämnat en skrivelse till regeringen. Det är en skrivelse som regeringen kommer att behandla och beakta. Jag har inte för avsikt att i kammaren diskutera regeringens inre arbete i beredningsfrågor, men låt mig vara tydlig med att folkhögskolan är viktig. Vi behöver många olika verktyg för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Studier är en sak, praktikinsatser en annan, en tredje är att det ska bli billigare att anställa ungdomar, att vi kan motivera arbetsgivare att släppa in våra ungdomar. Där tror jag att Socialdemokraternas förslag att höja arbetsgivarnas kostnader kraftigt försämrar de ungas möjligheter att få ett arbete. När det blir 16 miljarder dyrare för arbetsgivarna kommer ungdomsjobb att slås ut, färre ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och färre kommer att kunna behålla sitt arbete. Beträffande folkhögskolan är vi helt överens. Det är en viktig satsning, och regeringen kommer att behandla Folkbildningsrådets skrivelse.
Herr talman! Ja, vi är överens om att den satsningen är bra, men vi är inte överens om att den inte skulle kunna göras ännu bättre om regelverket snabbt ändrades. Jag får inget svar på frågan varför det ska vara så svårt att säga ja. Det finns 2 000 lediga platser, så låt de ungdomar som vill studera få de platserna. Ska de behöva vänta till hösten när det nya regleringsbrevet kommer? Jag finner det ganska märkligt. Icke-svaret visar på ett mönster som finns hos den borgerliga regeringen, ett tydligt mönster att man satsar alldeles för lite på utbildningar. Låt mig ge några konkreta exempel. Under de senaste tre åren har antalet högskoleplatser minskat med drygt 16 000, visar nya siffror från riksdagens utredningstjänst. Enligt prognoserna kommer studieplatserna att minska med ytterligare 10 000 fram till 2017. Däremot har söktrycket inte minskat. Enligt nya siffror från Universitets och högskolerådet för höstterminen 2013 ökar antalet sökande för sjätte året i rad. Totalt är det en ökning med 23 000 sökande jämfört med 2012. Regeringen har gjort besparingar på gymnasieskolan. 2012 togs 675 miljoner kronor bort, och inför kommande år är beslutet att det ska tas bort ytterligare 1,3 miljarder. Inom yrkeshögskolan är behoven stora, men regeringen vägrar tillskjuta resurser för att möta behovet, så att fler kan gå en yrkeshögskoleutbildning. Till detta kommer att antalet platser inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen nästan halverats under den borgerliga regeringens tid. Lägger vi därtill en vägran att ändra regelverket tycker jag att mönstret är ganska tydligt, nämligen att regeringen bedriver en passiv utbildningspolitik. Det blir en haltande arbetslinje när antalet utbildningsplatser skärs ned över hela linjen. Studiemotiverande kurser vid folkhögskolor har varit framgångsrika. Det säger också ministern. 41 procent har gått vidare till studier eller arbete, och för vissa folkhögskolor är siffrorna så bra som 65 procent. 70 procent uppger att folkhögskolan har motiverat dem till fortsatta studier. Nu säger folkhögskolorna att de är beredda att ta emot 10 000 ungdomar som kan delta i verksamheten. I senaste numret av TCO-tidningen fanns ett helt uppslag om gymnasiestudier. Rubriken på artikeln var "Gymnasiestudier bästa bot mot arbetslöshet". Där säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors: "Vi behöver prata om hur vi ska aktivera de unga." Det är det samtalet arbetsmarknadsministern och jag nu för, nämligen hur vi ska aktivera unga till att börja studera. Då är studier vid folkhögskola ett bra alternativ för många ungdomar. Det motiverar dem till vidare studier så att de får en gymnasieexamen och kan gå vidare och få ett arbete. Därför känns det märkligt att man inte kan göra en sådan enkel ändring när det finns platser lediga i budgeten. Det behövs inte mer pengar. Låt därför unga människor som står och väntar i kön gå dessa utbildningar. Varför ska det vara så svårt att ge det klartecknet?

Herr talman! Jag tänkte bemöta en del av de felaktiga uppgifter som läggs fram av Socialdemokraternas Thomas Strand. Det är ett faktum att platserna på högskolan har minskat, liksom platserna på gymnasieskolan. Jag vet inte i vilket universum du, Thomas Strand, lever - ett där antalet elever och antalet ungdomar är konstant över tid? Vi går mot en utveckling där ungdomarna blir allt färre. Följande är förhoppningsvis lätt för dig att komma ihåg: År 2020 kommer antalet 20-åringar att vara 20 procent färre. Att då göra som Socialdemokraterna och vara upprörd över att platserna skärs ned och påstå att det är barockt, bisarrt. Men vaddå? Ska vi ha tomma klassrum, lärare som står i tomma klassrum och undervisar? Det är klart att man måste anpassa skolan till hur många som går där. Allt annat är vansinne. Det andra jag vill ta upp är att vi i Sverige ofta talar om underutbildning. Institutet för social forskning, Sofi, har kommit fram till att vi har ett ännu värre problem, ett som är ännu mer destruktivt, nämligen att vi politiker ljuger. Vi ljuger för alla dessa ungdomar när vi säger att om de bara går en högskoleutbildning så kommer de att få arbete. Det är den största lögnen någonsin berättad av politiker. Det spelar stor roll vilken utbildning du går, om du pluggar vampyrvetenskap i Växjö, Harry Potter-kunskap, eller för den delen hälsopedagogik, där endast 3 procent hamnar i ett relevant yrke, eller statsvetenskap, där endast 10 procent hamnar i ett arbete som de studerat till. Det är ett jätteproblem och drabbar värst dem utan kontakter på arbetsmarknaden - de som kommer från utanförskapsområden, sliter häcken av sig, får betygen, kommer in på högskolan och sedan upptäcker att vi lurat dem till en utbildning som inte kommer att leda till någonting annat än arbetslöshet. Det är ett av de största sveken inom svensk utbildningspolitik. Och här sitter du och vill ha fler platser med ännu fler och ännu roligare kurser, mer Harry Potter-kunskap. Faktum är att det vi har gjort är att vi har fokuserat högskolans utbildningar. Nu är det fler ingenjörer, jurister, läkare, sjuksköterskor - alla de yrken som ger jobb. Men det är inte det viktiga för Thomas Strand. Det viktiga är att någon blir en pinne i statistiken, som han senare kan gå omkring och skryta över: Oj, vad många vi har i högskolan! Men det spelar stor roll för ungdomarna uppe på läktaren vilken utbildning det är. Jag skulle verkligen önska att Thomas Strand inte förenklade debatten på detta sätt.
Herr talman! Låt mig vara tydlig när vi pratar om utbildning. Gymnasieutbildningen är viktig för ungdomar, och vi har 1,2 miljoner ungdomar som är i åldern 15-24 år. Fler än nio av tio går till skolan eller till jobbet. Det går alltså bra för de allra flesta av våra svenska ungdomar. En tredjedel av alla ungdomar får jobb inom en månad. Ungefär åtta av tio får jobb inom fem sex månader. Utmaningen är framför allt de ungdomar som inte klarat av grundskolan, inte kommit in på ett nationellt program eller kanske hoppat av i årskurs ett på gymnasiet. Där måste vi göra väldigt stora insatser. Många ungdomar vittnar också om att de är så pass skoltrötta att skolan inte är något alternativ just nu. Sedan kan Socialdemokraterna prata om att det ska finnas utbildningskontrakt, att man ska tvinga ungdomar att ta gymnasieexamen, att man ska ha sommarskolor och så vidare. Om det gick! Min erfarenhet, från både egna ungdomar och andras, är att ungdomar liksom vuxna måste känna motivation och vilja att gå till skolan. Det går inte att piska någon att bli högskoleförberedd. Jag tror inte det, även om Socialdemokraterna tycks leva i den världen. Vi måste helt enkelt jobba med många olika delar när det gäller ungdomarna. En av dem är folkhögskolan, som motiverar till arbete eller studier. Där är vi överens, och det är roligt att Socialdemokraterna lovprisar initiativet från alliansregeringen och tycker att det är fantastiskt bra. Det gläds jag åt, för man lyckas väldigt bra. Mig veterligt har inte Socialdemokraterna själva lagt fram något förslag om att ha motiverande kurser eller att utöka antalet platser i folkhögskolan. Detta är någonting som regeringen nu kommer att titta på, eftersom vi har fått information om att söktrycket är stort. Detta är viktigt. Men utbildning är inte den enda lösningen, utan vi måste även se till att arbetsgivare börjar efterfråga ungdomar i större utsträckning. Då måste det bli enklare och billigare att anställa ungdomar. När arbetsgivare hör talas om att det ska bli dubbelt så dyrt att anställa ungdomar kommer benägenheten att minska att anställa dem som är oerfarna och inte har den bästa utbildningen och det finaste cv:t. Ungdomar som redan har jobb som inte är så högkvalificerade riskerar lätt att bytas ut mot personer som för stunden är arbetssökande och arbetslösa. Det här är ett bekymmersamt område. Jag är långt ifrån nöjd, för vi har ett problem med ungdomsarbetslöshet i Sverige. Däremot är vi näst bäst i hela Europa på att ha så få som möjligt som är arbetslösa länge. Ungdomsarbetslösheten i Sverige kännetecknas i stället av kortare perioder med vikariat och olika lösningar som sedan leder vidare till en fastare förankring. I krisens spår är det svagare grupper som drabbas allra värst. Personer med funktionsnedsättning hamnar längre bak i kön. Ungdomar som har brister i sin utbildning skjuts längre bak i jobbkön. Även personer som är födda utanför Sveriges gränser och utanför Europa drabbas hårdare i en kraftig konjunkturnedgång. Personer som finns på arbetsmarknaden redan i dag och som är i 30-40-årsåldern riskerar varsel och uppsägningar på grund av den kris som finns framför allt i vår omvärld. Vi måste fortsätta att bekämpa ungdomsarbetslösheten, men vi måste också vara realistiska och ärliga och inge våra ungdomar hopp. Det går faktiskt bra för de allra flesta. Som Hanif Bali säger minskar ungdomsgrupperna nu, och det gör att varenda ung person kommer att behövas på den svenska arbetsmarknaden, såväl de med gymnasieutbildning som de med högskoleutbildning, om de har rätt kompetens som efterfrågas från arbetsgivarna. Vi ska vara stolta över våra svenska ungdomar. Det går bra för de allra flesta.

Herr talman! Ja, vi socialdemokrater och Moderaterna har olika utbildningspolitik. Det skulle vi kunna prata om länge. Kärnfrågan var just nu varför de unga människor som står på kö och vill gå en studiemotiverande folkhögskolekurs inte får det. Jag har ännu inte fått svar. Jag kan snabbt säga till Hanif Bali att jag har hört argumentet om minskade kullar förr. Men nu är det så att vi har 23 000 fler som vill studera på högskolan i höst. Ni drar ned på platserna. Söktrycket på högskolan ökar, men ni drar ned. Det går inte ihop. Vi har en högre ambition. Vi säger det i relation till EU och den deklaration som finns om högre studier. Vi vill att 50 procent av 30-34-åringarna ska ha gått en minst tvåårig eftergymnasial utbildning vid högskola, universitet, yrkesskola eller något annat. Det viktiga är att man satsar på utbildning, och där påstår jag stolt och rakryggad att vi har högre ambitioner än vad den moderatledda regeringen har. Vi satsar på ungdomarna genom en obligatorisk gymnasieskola. Vi vill ha fler platser vid högskola och universitet, fler yrkeshögskoleplatser och fler platser på andra tänkbara utbildningar. Det är oerhört viktigt. Jag har inte fått svar på min fråga. Jag vet att många ungdomar vill börja läsa och att många folkhögskolor vill hjälpa till. Det handlar bara om att ändra i ett regleringsbrev. Jag har inte fått någon signal om att detta är möjligt, vilket jag beklagar. Det är ledsamt att ministern inte kan säga att detta är så pass viktigt att man ska göra en snabb förändring så att dessa 2 000 personer får börja läsa och studera. Det är inkörsporten till vidare studier och arbete.

Herr talman! Thomas Strand gör mig väldigt glad. Socialdemokraterna påminner mig konstant om hur länge sedan det var de satt i regeringsställning. Uppenbarligen har de lite svårt att förstå hur regeringen arbetar. Man kan inte bara "outa" grejer lite hipp som happ mitt i en interpellationsdebatt. Det finns en ordning och ett internt arbete, som vi fått höra från ministern. Men Thomas Strand vill ha specialbehandling. Just han ska få gå förbi alla de regler vi har kring regeringsarbete. Det vore dock gravt felaktigt av ministern att föregripa det arbete som sker i Regeringskansliet. Detta är Thomas Strand ledsen över. Hur kommer ni att bedriva regeringspolitik? Kommer ni att sitta och hitta på grejer mitt under interpellationsdebatter och svara till höger och vänster? Lite saklighet i debatten, tack! Det är många öppna dörrar som sparkas in. Ministern har redan gjort klart att det sker ett internt arbete där man ser över just de här siffrorna. Kan du inte bara nöja dig med det, Thomas Strand? Jag vill ta upp en annan fråga om utbildningspolitik. Betygen har inte ökat, trots att platserna har minskat, vilket betyder att de som söker nu är grupper som annars förmodligen inte hade haft tillgång till utbildningarna. Utökar man platserna utan att folks betyg har gått upp kommer svagare grupper att komma in. Då får man det problem som ni ställde till med i lärarhögskolan, nämligen att det kommer in individer som fått bara 0,1 på högskoleprovet. Om du bara kryssar i det ena fältet får du högre än 0,1; på den nivån är det resultatet. Det är detta er politik leder till. Den undergräver både förtroendet för de högre utbildningarna och kvaliteten på dem. Om vi utökar platserna hipp som happ måste man sitta och lära folk gymnasiematte på högskoleutbildningarna. Lite saklighet, tack, Thomas Strand!
Herr talman! Jag tackar för interpellationen och tackar alla debattörer för debatten. Jag har förhoppningsvis gjort det tydligt att vi tycker att folkhögskolorna är ett viktigt komplement i arbetsmarknadspolitiken, att de gör ett bra jobb och att de med sin pedagogik kan möta ungdomar på ett annat och mer positivt sätt, som de här ungdomarna kanske inte har sett i sina tidigare skolupplevelser. Det är en del bland många andra. Vi kommer att behandla detta på ett klokt sätt, som vi gör med alla skrivelser som kommer till Regeringskansliet. Vi kommer att följa folkhögskolans arbete i framtiden.